Herr talman! Bo Bernhardsson har frågat mig om jag anser att överskottsmålet nås och om jag avser att ändra redovisningen av överskottsmålet. Han frågar även om politikens effekter på ekonomins utveckling. För att stabilisera ekonomin ska det finansiella sparandet variera med konjunkturen förutsatt att det finns förtroende för de offentliga finansernas långsiktiga uthållighet. Överskottsmålet är av detta skäl formulerat som ett genomsnitt över konjunkturcykeln. Vid ett lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet bör det finansiella sparandet vara lägre än 1 procent som andel av bnp medan det bör vara omkring 1 procent vid ett balanserat resursutnyttjande samt överstiga 1 procent vid ett högt resursutnyttjande. Regeringen har under krisen stöttat tillväxten med både traditionell stabiliseringspolitik och åtgärder som långsiktigt förbättrar tillväxtmöjligheterna. Bedömningen är att regeringens politik har lett till en högre varaktig sysselsättning och en lägre jämviktsarbetslöshet. Denna bedömning delas av bland andra OECD, Riksbanken och Konjunkturinstitutet. Nu när det förväntas ske en gradvis förbättring av det ekonomiska läget är finanspolitikens inriktning att återvända till ett överskott. Detta är viktigt för att återställa nödvändiga säkerhetsmarginaler. Enligt nuvarande prognos är det finansiella sparandet som andel av bnp över 1 procent när resursutnyttjandet närmar sig balans år 2018. Regeringen anser att den ekonomiska politiken är väl avvägd, ligger i linje med det finanspolitiska ramverket och uppfyller överskottsmålet.

Herr talman! Det känns lite som om vi fortsätter en debatt som har pågått ett bra tag. Det är ju i princip den diskussion vi har fört hela förmiddagen som vi nu ska fortsätta föra. Jag ska försöka variera mig lite och ta upp andra aspekter än dem vi redan har diskuterat. Skälet till mina frågor är att Riksrevisionen, som vi hörde nyss, i sin rapport Transparensen i budgetpropositionen för 2014 efterlyser tydlighet om hur man ska klara överskottsmålet. Det var själva utgångspunkten, och det har vi delvis diskuterat redan. I vad mån, frågar sig Riksrevisionen i rapporten, beror optimismen - som Anders Borg också ger uttryck för i sitt svar till mig - "på regeringens antaganden om effekterna av dess egen arbetsmarknadspolitik". Det är alltså positiva effekter regeringen gör antaganden om. Man kallar det arbetsmarknadspolitik. Jag skulle nog vilja säga att det egentligen handlar mer om sysselsättningspolitik eller sysselsättningsstimulerande politik när vi tittar på skattepolitiken och andra åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken är enligt min uppfattning nedlagd. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken är i princip nedlagd i Sverige. Däremot har vi fas 3 och lite andra verksamheter som pågår. I sitt svar till mig åberopar Anders Borg OECD, Riksbanken och Konjunkturinstitutet. Konjunkturinstitutet har jag redan avhandlat, så det behöver jag inte upprepa. När det gäller Riksbanken blir jag lite förvånad, för jag har flera gånger läst Riksbankens rapporter, där man skriver ungefär så här: Enligt Riksbanken finns det i dag tecken på en försämrad matchning på den svenska arbetsmarknaden, vilket driver upp jämviktsarbetslösheten. Var stödet från Riksbanken finns för att sysselsättningspolitiken skulle vara så lyckad vet jag alltså inte, men det kanske Anders Borg kan berätta senare. Riksbanken har varit kritisk just på den punkt som gäller matchning. Att regeringens sysselsättningspolitik misslyckas beror på att man tänker fel. Det har vi också delvis varit inne på. Huvudspåret i tänkandet är att skattesänkningar kombinerade med sämre socialförsäkringar, så dåliga att de skapar utanförskap, ska leda till att incitamenten att arbeta ökar. Det tänkandet ligger också till grund för något som kallas Fasitmodellen, en kalkylmodell där man försöker beräkna effekterna av den här politiken. Till grund för Fasitmodellen ligger alltså tänkandet att, om vi sammanfattar det, en skattesänkning eller försämring av socialförsäkringarna leder till att individen arbetar mer eftersom priset på fritid ökar. Det blir dyrare att ha fritid eftersom man får ut mer av att jobba. Modellen utgår från - och det här är ett problem med tänkandet som jag tycker är ganska stort - att ofrivillig fritid som förorsakas av arbetslöshet eller sjukdom är lika positiv som annan fritid. Därför kan man använda den här prismodellen - höjer man priset på fritid kommer folk att bjuda ut sitt arbete mer, och då blir det mer sysselsättning. Där har vi i ett nötskal hur tänkandet som genomsyrar Finansdepartementet ser ut. Det finns ett problem med det här, ett jättestort problem. Det är att man återigen i hög grad bortser från efterfrågesidan. Att pensionärer, sjuka och arbetslösa får högre incitament att jobba är inte samma sak som att de får jobb.

Herr talman! Socialdemokraterna älskar nu för tiden att säga att någonting har gått sönder i Sverige. När man frågar vad det är som har gått sönder blir det ganska oklart. Till Bo Bernhardsson kan man väl säga i dag att det som har gått sönder i Sverige är Socialdemokraternas rationella ekonomiska politik. Hela det upplägg som Bo Bernhardsson talar om är en fråga om efterfrågestyrning. Samtidigt har vi ju hört tidigare här i dag att det är en väldig fixering vid budgetmålen. Det är inte jobben och efterfrågans effekt på jobben som har stått i fokus för Socialdemokraterna sedan januari, utan det är budgeten. Vi har hävdat hela tiden att man ska ha en aktiv konjunkturpolitik, en kombination av automatiska stabilisatorer och aktiva åtgärder som stimulerar via finanspolitiken. Det har ni lämnat. Det är det som har gått sönder i er ekonomiska politik. Ni tror inte längre på Keynes. Ni tror inte längre på efterfrågereglering via finanspolitiken och Riksbanken. Det har gått sönder. Man fattar inte riktigt hur ni egentligen tänker driva den ekonomiska politiken. Jag tror inte att ni, om olyckan skulle vara framme och ni fick makten, skulle driva den enbart utifrån föreställningen att man ska nå en viss budgetbalans inom en viss tid. Jag ska ställa frågan på ett annat sätt. Det går mycket lätt att göra beställningar via de ekonometriska metoder som finns nu för tiden. Moderna metoder gör det helt möjligt att dra upp en väg tillbaka till balans - om det nu är det ni vill ha - eller ett överskott, som vi syftar till ska finnas vid slutet av nästa mandatperiod. Men hur ser er väg ut? Hur ser er kombination av skattehöjningar och minskade utgifter ut? Hur kommer ni att se till att de produktiva resurserna kommer till bättre användning? Bortsett från Bo Bernhardsson tycker jag att det har varit en arrogant ton hos Socialdemokraterna. Jag kan säga att min reflexion efter att ha hört debatten är att det är någonting som har gått sönder i Sverige - tack och lov. Maktpartiets dominans har gått sönder i Sverige. Självgodheten är inte riktigt densamma som tidigare - den har gått sönder. Pampväldet har gått sönder. Det är det Socialdemokraterna sörjer. Vi ser bilderna på Stefan Löfven, ordförande i Socialdemokraterna, och Thorwaldsson, ordförande i LO. De står bredvid varandra, de sitter bredvid varandra, de går bredvid varandra och de skrattar tillsammans. Pampväldet har gått sönder. Det är det som Carin Jämtin och Socialdemokraterna nu kan konstatera. En del i detta var att man skulle kväsa medierna och näpsa journalister. Maktens arrogans - jag är väldigt glad att den har gått sönder. Jag är väldigt angelägen om att vi inte får tillbaka maktens arrogans i september. Jag ska avslutningsvis poängtera, herr talman, att Miljöpartiet var med och slog sönder den här maktarrogansen, det här pampväldet, den här självgodheten. Tack för det biståndet, Miljöpartiet! Låt oss fortsätta med den politiken.
Herr talman! Tillväxten har sedan 2006 varit högre i Sverige än i övriga Europa. Den har varit högre än i USA och i de flesta jämförbara länder. Sysselsättningen har ökat snabbare, och skuldsättningen i Sverige har minskat när den har ökat med 30 procent i övriga EU. Detta är en ekonomi som har fungerat väl, där vi har behållit sammanhållningen och där tillväxt, sysselsättning och offentliga finanser är starkare än i de flesta andra länder. Låt mig redovisa den stabiliseringspolitiska utgångspunkt vi har. När tillväxten är så låg att resursutnyttjandet sjunker och arbetslösheten ligger högre än den nivå som är förenlig med prisstabilitet ska vi stimulera ekonomin. Då ska vi ha ett sparande som är lägre än 1 procent och underskott för att stimulera. När vi har balans i ekonomin ska överskottet vara 1 procent. När vi ligger över balans i ekonomin och vi har högkonjunktur ska vi ha över 1 procents sparande. Det är precis så regeringen gjorde 2007 och 2008, då ekonomin var stark. År 2007 hade vi ett sparande på över 3 procent, och vi hade ett kraftigt överskott också 2008. När vi har varit nära balans har vi legat nära 1 procent, och när vi har haft lågt resursutnyttjande har vi naturligtvis haft underskott. Vi gick alltså från ett överskott i 60-miljardersklassen när Socialdemokraterna styrde till ett på över 110 miljarder kronor 2007, för vi balanserade mot vinden. Detta är principerna. Vi hävdar att vi nu ska ha ett underskott därför att vi har lågt resursutnyttjande, och så ska vi föra tillbaka ekonomin till balans och överskott. 2018 kommer vi att ha över 1 procents sparande. Det är logiken i detta. Därmed ligger också principerna för den ekonomiska politiken under de kommande åren fast på ett väldigt klart sätt. Krona för krona ska reformer finansieras - med minskade utgifter eller höjda skatter - så att vi säkrar att den ekonomiska tillväxt som kommer slår igenom i att vi får större överskott. Detta är viktigt, för Sverige är en utsatt region. Det är nästan bara Sverige som har låg skuldsättning nu. De stora länderna kommer inte att kunna föra någon keynesiansk politik utan tvingas förmodligen att börja strama åt redan i början av nästa lågkonjunktur. Sverige har en stor banksektor. Det är alltså särskilt viktigt att vi har starka offentliga finanser. Vi är en råvaruberoende högteknologisk industrination med stora konjunkturvariationer. Det är alltså särskilt viktigt att vi har en möjlighet att föra stabiliseringspolitik. Detta är regeringens utgångspunkter. Jag har därmed svarat på Bo Bernhardssons två frågor, och jag vill rikta en fråga till honom och Socialdemokraterna: Hur tänker ni egentligen när det gäller överskottsmålet - är planen att överge det? Magdalena Andersson har sagt att hon avser att se över det om hon blir finansminister. Vi har sagt att vi inte bör göra någon ny sådan översyn på åtminstone tio år. Den bör göras vart tionde år, och det gjordes en för några år sedan. Är det så att budgethålet på 25 miljarder - alltså jobbskatteavdraget, brytpunkten, sjukförsäkringen, a-kassan, pensionärsskattesänkningen, Norrbotniabanan och allt annat ni har utlovat - ska finansieras genom att ni överger överskottsmålet? Vi vet att Vänsterpartiet tycker så. Vi vet att ni vill regera ihop med Vänsterpartiet. Magdalena Andersson har sagt att hon vill se över överskottsmålet. Är det detta som är planen? Tänker Socialdemokraterna ändra det budgetpolitiska ramverket och överge överskottsmålet? Kan vi få ett besked på den punkten?

Herr talman! Jag ska börja med frågan. Det är inte ofta det svaras på frågor, men jag ska göra det. Vi har inga planer på att överge överskottsmålet. Det ligger fast tills det inte ligger fast längre. Även Anders Borg måste vara medveten om att regelverket inrättades därför att vi såg en demografisk utveckling som var besvärande. Det inrättades för att vi inte skulle hamna i den besvärliga sits där vi hamnade med regeringen Bildt flera gånger och där Sverige egentligen var på väg ut i kaos. Det är detta som är bakgrunden till överskottsmålet. Men det har inte funnits i evig tid. Även Anders Borg måste väl kunna vara så hederlig att han erkänner att det pågår en diskussion om överskottsmålet. Den förs av Assar Lindbeck, och den förs också Konjunkturinstitutet i dess senaste rapport, där man skriver att man kanske borde titta på överskottsmålet igen beroende på demografi och annat. Den diskussionen förs ju. Vi kan inte stå här och vara intellektuellt ohederliga. Det är klart att den förs. Budgetmålet gäller tills vi är överens om att förändra det. Nu gäller enprocentsmålet över en konjunkturcykel, och nu diskuterar vi hur regeringen har tänkt leva upp till det. Men inte heller Anders Borg kan låtsas som om det inte förs en diskussion om detta. Vi är överens om principerna: Vi ska ha balans i ekonomin över en konjunkturcykel, och man ska stimulera i lågkonjunktur och ta in pengar i högkonjunktur. Det är inget konstigt. Problemet är att regeringen har bedrivit en oerhört kostsam politik, som syftade till att just ge jobb och inkomster. Det är en oerhört dyrbar stimulanspolitik, där man har lånat till stora skattesänkningar i stället för till investeringar och satsningar som kan ge Sverige ökad kraft längre fram. Det är framför allt detta vi kritiserar. Man har öst ut pengar i skattesänkningar, och jag upprepar att Konjunkturinstitutet säger att för att vi ska klara välfärden - inte att förbättra den utan att behålla den som den ser ut nu - och överskottsmålet krävs det skattehöjningar under åren framöver på i storleksordningen 100 miljarder. Då har inte de skattehöjningar som eventuellt skulle komma i kommunerna inräknats och inte heller de inkomstökningar som skulle krävas för att vi ska klara en bättre välfärd, en bättre sjukvård och en bättre skola. Det är klart att vi har problem som socialdemokrater. Om vi har en borgerlig regering som undergräver förutsättningarna för välfärden och ekonomin är det klart att vi har problem om vi nu tar över, vilket jag hoppas. Vi kan ju inte tänka oss tillbaka till 2006 och önska att läget var som det var då, utan vi har att hantera hela den problematik som den borgerliga regeringen har ställt till med genom de stora skattesänkningarna. Det har varit oerhört dyrbara åtgärder med syftet att skapa jobb, men där varje jobb har varit kolossalt dyrt jämfört med vad vi hade kunnat få om vi hade använt pengarna på annat sätt. Anders Borg, jag tror att vi är rätt så överens om principerna när det gäller budgetramverket. Vi är också överens om att det som gäller nu är enprocentsmålet. Jag hoppas också att vi är överens om att även Anders Borg har sett att det förs en debatt om detta bland ekonomerna, och det är inget konstigt. Det vi inte är överens om är hur man hanterar ekonomin och hur man driver sysselsättningspolitik. Där är vi inte alls överens.

Herr talman! Bo Bernhardsson säger att Socialdemokraterna inte har någon tanke på att överge överskottsmålet. Då uppstår frågan: Vad är innebörden av Magdalena Anderssons uttalanden om att man ska se över målet? Det jag fruktar är att valfrossa drabbar Socialdemokraterna, och att man sedan, under trycket av sina många löften i olika riktningar, tvingas överge överskottsmålet och skjuta balanseringen av de offentliga finanserna längre bort från dagens datum och långt bortom nästa mandatperiod. Min fråga till Bo Bernhardsson är: Vad innebär det att se över överskottsmålet? Man kan inte hänvisa till att det pågår en diskussion mellan nationalekonomerna. Frågan är vad det i politiken innebär att se över målet. Att se över brukar innebära att man ska ändra på något. Tänker ni tillsätta en utredning, eller vad ska ni göra? Det är inte någon stor konst att, med moderna metoder, bestämma sig för hur anpassningsvägen ska se ut framöver under givna förutsättningar - sedan kan de ändras av kriser i Ukraina och andra internationella händelser. Men hur ser er bästa prognos ut? När ska överskottsmålet vara uppnått? Hur ska vi komma dit? Hur mycket skattehöjningar ska det vara? Vilka ska bära skatterna? Och hur många eventuella utgiftsbegränsningar är det tal om? Det är det som debatten framöver kommer att handla om. Men vad innebär det, politiskt sett, när man från Socialdemokraternas sida säger att man ska se över överskottsmålet?

Herr talman! Bo Bernhardsson bekymrade sig lite för hur han skulle variera sig i debatten. Det är ingenting som jag tycker att Socialdemokraterna har haft särskilt stora problem med. Jag tycker att Socialdemokraterna varierar sig väldigt mycket i debatten. De är dessutom väldigt kreativa i sin verklighetsbild. De säger en sak och menar en annan och lovar allt till alla. Jag tänkte att jag skulle ge Bo Bernhardsson möjligheten att variera sig lite ytterligare i debatten och kanske ta tillfället i akt att svara på de tre frågor som jag hade i en tidigare debatt. Jag såg att Patrik Björck anmälde sig till debatten. Han kanske också har möjlighet att svara. Jag upprepar mina tre frågor, om ni inte kommer ihåg dem: Den första frågan är: Har Socialdemokraterna övergett sin tro på Keynes teorier? Den här interpellationsdebatten handlar ju också i grund och botten om budgetsaldot. Anser man att man ska stimulera i lågkonjunktur, eller har man övergett det synsättet? Fråga två är: Var finner Socialdemokraterna och Bo Bernhardsson stöd för sin bild att svensk ekonomi skulle vara i ett uselt skick? Var finner man stöd för ett sådant synsätt? När det gäller den sista frågan finns det verkligen möjlighet att breda ut sig ordentligt: Vilka nya besked har Bo Bernhardsson och Patrik Björck om hur S ska stärka budgetsaldot? Vad är det väljarna ännu inte har fått reda på i Socialdemokraternas politik? Eller har Socialdemokraterna för avsikt att överge överskottsmålet? Annars blir det väldigt svårt att få det att gå ihop. Man lovar allt till alla samtidigt som man här försöker låtsas som att man bekymrar sig över budgetsaldot. Det går inte riktigt ihop. Det vore trevligt om man kunde försöka klargöra hur man egentligen avser att föra politiken. Sedan ska jag bara kommentera de välfärdsutmaningar som Bo Bernhardsson pratar om. Ska vi klara de utmaningarna är svensk ekonomis funktionssätt grunden. Ska du få in högre skatteintäkter måste du ha en bättre funktion i svensk ekonomi. Vi kan jämföra svensk ekonomi 2006, i brinnande högkonjunktur, med svensk ekonomi i dag, när vi har gått igenom en finanskris. Allting talar för att svensk ekonomi har bättre funktion i dag än vad den hade tidigare. Det är tack vare den förda politiken. Bo Bernhardsson hävdar att vi borde ha använt pengarna på annat sätt. Vilka pengar? Vilka pengar skulle Bo Bernhardsson ha använt på annat sätt? Allt talar för att jobbskatteavdragen har inneburit högre sysselsättning och att skatteintäkterna ökat. Borde då inte motsatsen gälla, det vill säga att ökad skatt på arbete innebär minskad sysselsättning och att skatteintäkterna minskar? Då finns inte de pengar som Bo Bernhardsson säger att han vill använda på annat sätt. Resonemanget går inte riktigt ihop. Jag avslutar där och hoppas att jag får svar på de tre frågorna jag ställde.

Herr talman! Om vi ska kunna föra den här debatten framåt är det naturligtvis viktigt att vi hanterar verkligheten som den ser ut. Vi kan återigen utgå från myndigheten Ekonomistyrningsverkets beskrivning av verkligheten. Man slår fast att målet om 1 procents överskott i genomsnitt över en konjunkturcykel inte nås under prognosperioden. Det är rimligen en bra utgångspunkt om man, herr talman, är intresserad av en seriös debatt. Då handlar det inte om tyckande och tänkande, utan det handlar om ett ganska krasst konstaterande från en expertmyndighet. Med den utgångspunkten kan man försöka följa upp frågorna från finansministern. Han frågade hur vi socialdemokrater ser på överskottsmålet. Bo Bernhardsson svarade på ett föredömligt sätt att vi tycker att det ska ligga fast. Men vi nöjer oss inte med att överskottsmålet ska ligga fast, utan vi för också en politik där vi kan följa överskottsmålet. Herr talman! Det är då frågan till finansministern uppenbarar sig - den har han under hela dagen vägrat att svara på: Tänker finansministern följa överskottsmålet? Det är naturligtvis intressant. Det handlar ju inte bara om att ha ett överskottsmål på papperet, i en pärm, på ett kontor i Finansdepartementet. Det handlar om att finansministern är ansvarig för att föra en politik så att vi slipper få en analys från en expertmyndighet där man konstaterar att överskottsmålet inte följs. Det är det som är frågan. Tänker finansministern följa överskottsmålet? När vi förhoppningsvis har fått ett svar på den frågan blir följdfrågan: Och i så fall hur? Vilken ny politik tänker finansministern följa för att man ska kunna hålla överskottsmålet? För då, herr talman, duger det inte att fullfölja den politik som i åtta år har fört oss från överskottsmålet. Då måste finansministern här redogöra för någon ny politik som gör att man kan följa överskottsmålet. Det är här finansministerns logik brister. Det är hittills sex år med budgetunderskott. Det ska enligt svaret till Bo Bernhardsson bli ytterligare fyra förlorade år. Det är tio år med budgetunderskott, enligt finansministerns svar i dag. Med tanke på, herr talman, att finansministern tidigare har gjort sig känd för att vara överoptimistisk i sina prognoser och kalkyler är det risk att finansministern inte ens efter tio år har klarat av underskottet i finanserna. Det räcker inte, herr talman, att ha ett överskottsmål. Man måste också ha en politik som gör att man uppnår det. Det är det som är skillnaden på den politik som finansministern står för och den politik som vi socialdemokrater står för.

Herr talman! Det är lite märkligt, tycker jag, när man hör Socialdemokraterna. Har ni någon alternativ plan? Har ni en stramare finanspolitik än vad Alliansen föreslår eller inte? När man tittar på er budget och det ni lovar verkar det snarare vara en ännu mer expansiv politik, eftersom ni har ett budgethål på miljardtals kronor som ni inte har finansierat. Det är samma sak när ni står här och ondgör er över jobbskatteavdrag och orättvisorna kring det. Ni är ju för jobbskatteavdraget nu? Ni är för de skattesänkningar som ni hatar. Ni föreslår dem, och ni går till val på dem. Logiken går inte ihop. Retoriken går inte ihop med politiken. Har Patrik Björck en alternativ socialdemokratisk budget som vi inte har sett? Den vore i så fall väldigt intressant att se. Faktum är att ni lovar mer i utgifter än vad Alliansen gör och har massor av ofinansierade löften till höger och vänster. Samtidigt går ni till val på våra avskyvärda skattesänkningar som ni har stått här i åtta år och talat ned. Det är otroligt hur intellektuellt ohederlig man kan vara.

Är det er lösning för att komma till enprocentsmålet? Socialdemokraterna verkar inte ta sin egen retorik på allvar. Hade ni gjort det hade vi sett ett helt annat förslag. Dra tillbaka jobbskatteavdraget! Varför vågar ni inte göra det om ni hatar det så mycket? Retoriken går som sagt inte ihop med politiken hos Socialdemokraterna.
Herr talman! Det råder ingen tvekan om att Sverige har haft högre tillväxt, större sysselsättning och starkare offentliga finanser än andra europeiska länder. Sverige har nog inte vid något tillfälle sedan 60-talet befunnit sig i en sådan stark ekonomisk situation med en styrka i vår utrikeshandel, en styrka i våra offentliga finanser, en styrka i vår konkurrenskraft och den snabbaste ökningen av reallöner i Europa. Det är utgångspunkten för denna diskussion. Alliansregeringen har varit tydlig med hur vi följer ramverket och hur vi avser att fortsätta uppfylla överskottsmålet. Till 2018 ska vi ha 1 procents sparande, för då når ekonomin balans med de nuvarande prognoserna. För att säkra detta ska alla reformer finansieras krona för krona. Vi har redovisat 9 miljarder i skattehöjningar för att finansiera ett brett utbildningspaket, långt större än det som Socialdemokraterna har i sin politik. Socialdemokraterna har ett betydande budgethål. Vi kan diskutera om det är 25 miljarder eller 30 miljarder. Ni har tappat 15 miljarder i jobbskatteavdrag och brytpunkt. Det är en underfinansiering av sjukförsäkringen på över 5 miljarder. Ni åker runt och utställer löften om infrastrukturen och lovar pensionärerna sänkta skatter. Detta hål finns det ingen finansiering för. Då är det klart att vi misstänker att planen är att överge överskottsmålet. Det är ju ingen slump att Magdalena Andersson öppnar för det genom att säga att hon vill göra en översyn. Nu får vi dessutom besked från Bo Bernhardsson att överskottsmålet ligger fast tills det ändras. Vi får alltså inget besked från Socialdemokraterna inför nästa mandatperiod. Avser ni att upprätthålla överskottsmålet mandatperioden 2014-2018? Eller avser ni att inleda en översyn för att avskaffa målet? Det måste ni svara på. Eftersom ni har en underfinansierad budget blir misstanken att ni har för avsikt att överge överskottsmålet. Om ni tänker föra en ansvarslös ekonomisk politik får ni faktiskt deklarera det före valet. Då får ni berätta för väljarna att ni inte tänker hålla fast vid överskottsmålet. Jag har vid flera tillfällen noterat att Bo Bernhardsson och Magdalena Andersson öppnar för en översyn av överskottsmålet, vilket jag misstänker syftar till att avskaffa det. Vi har deklarerat att vi tänker nå det under nästa mandatperiod. Socialdemokraterna öppnar för en översyn. Denna osäkerhet måste klaras ut. Sverige är omgivet av länder med hög skuldsättning som inte kommer att kunna föra keynesiansk politik. Sverige är omgivet av länder som har dålig konkurrenskraft och svag tillväxt. Vi är själva ett konjunkturkänsligt land med stor banksektor. Är det Socialdemokraternas avsikt att avskaffa överskottsmålet bör ni deklarera det före valdagen. Med ett budgethål på 25 miljarder måste ni antingen redovisa vilka skatter ni tänker höja eller berätta för väljarna er hemliga plan att liksom 1982 föra alla bakom ljuset och göra något helt annat om olyckan är framme och ni vinner. Är det avskaffandet av överskottsmålet som ska lösa ut Socialdemokraternas ekonomisk-politiska bekymmer ska vi ha svar på det före valet.

Herr talman! Jag tar det en gång till: Vi har inga planer på att avskaffa överskottsmålet. Jag försökte föra en intellektuellt hederlig diskussion som jag hoppades få stöd för. Anders Borg vet att det pågår en diskussion om överskottsmålet. Det har inte funnits i evig tid, och det kommer förmodligen inte att finnas i evig tid heller. Om jag skulle säga att det alltid kommer att finnas riskerar jag att framstå som ganska dum. Vi har inga planer på att överge överskottsmålet, men vi tillåter oss att föra diskussioner om hur ekonomin fungerar och vad som är nödvändigt att göra i framtiden. Carl B Hamilton sade att socialdemokratin har fått valfrossa. Är det någon som fått valfrossa är det regeringen och regeringspartierna. Jag ska inte räkna upp allt där ni har ändrat ståndpunkt det senaste halvåret eller året, men det är i ganska mycket. Ni lanserade ett sjätte jobbskatteavdrag men övergav det för punktskattehöjningar. Ni ville försämra studiebidraget men ångrade er efter några veckor. Vad är det om inte valfrossa? Vem är det som har fått valfrossa? Om vi skulle gå ut och fråga svenska folket vem som verkar ha valfrossa skulle nog de flesta svara att det är regeringen och regeringspartierna. Vi har ett gemensamt problem, men vi har helt olika lösningar på det. Konjunkturinstitutet pekar på att för att få balans framöver och för att klara välfärden behövs det skattehöjningar på i storleksordningen 100 miljarder. Därför blir min motfråga, och det är ingen lätt uppgift att svara på den: Vad är alternativet för Moderaterna, regeringen och Anders Borg? Jag misstänker att det tyvärr är att låta välfärden förfalla.

Herr talman! Vi har i dag lyssnat på hur Socialdemokraterna försöker svartmåla och ge en felaktig bild av verkligheten. De försöker föra i bevis att svensk ekonomi är i förfall, men Socialdemokraterna har i dag ertappats med byxorna nere. Det är en tom och oärlig retorik. Svensk ekonomis funktionssätt har förbättrats och är bättre än på många decennier. Denna väg måste vi fortsätta. Vi måste fortsätta stärka svenskt funktionssätt på samma väg. Då fungerar det inte att återgå till den bidragspolitik som Socialdemokraterna förde tidigare. Det kan inte heller vara riktigt att man bekymrar sig om budgetsaldot samtidigt som man går till val på att lova allt till alla och har stora hål i sin egen budget. Det kan inte vara riktigt att Socialdemokraterna för en sådan oärlig och oseriös diskussion och debatt i denna kammare.

Herr talman! Trägen vinner. Nu kom äntligen erkännandet från Anders Borg, det som vi har försökt få under den här förmiddagens debatt. Anders Borg säger här från riksdagens talarstol att han tänker nå överskottsmålet nästa mandatperiod. Det är fantastiskt att det finns lite hederlighet kvar i finansministern. Finansministern har alltså övergett överskottsmålet. Det är det vi vet, det är det Ekonomistyrningsverket konstaterar i sina rapporter, och det är det vi har försökt diskutera. Anders Borg säger att han misstänker att Socialdemokraterna tänker överge överskottsmålet. Men vi är tydliga: Vi överger det inte, och vi har en ekonomisk politik som dessutom, till skillnad från finansministerns, lyckas uppfylla överskottsmålet. Sammanfattningsvis, herr talman, är det detta som är problemet. Problemet är inte om regeringen och Anders Borg rent principiellt säger sig gilla idén om ett överskottsmål, utan problemet är man i sin politik inte uppnår det.

Herr talman! Det blir allt tydligare att Socialdemokraterna börjar bli något slags förvrängd spegelversion av vad gamla Moderaterna var tidigare, nämligen att man utlovade stora skattesänkningar utan finansiering. Den här gången utlovar man stora utgiftshöjningar utan finansiering. Man klagar på Sverige, målar Sverige i svart, trots att det egentligen var ett ganska bra land med vissa förbättringar att göra. Man klagade på det svenska välfärdssystemet trots att man egentligen tyckte om det. Och Socialdemokraterna klagar på jobbskatteavdraget, trots att de går till val på det. Det börjar bli som en förvrängd spegelversion. En lärdom som vi hade med oss från det var att det är ett mycket effektivt sätt att inte bli vald. Fortsätt på den banan, så får ni se att det inte kommer att gå så himla bra!
Herr talman! Låt mig vara tydlig med principerna för vår budgetpolitik. När vi har god tillväxt har vi stora överskott. 2007 och 2008 hade vi 170 miljarder i överskott, över 3 procent. Det var 3,6 procents överskott 2007. Det var därför att det var viktigt att föra en balanserad politik för att vi inte skulle få en överhettning med bekymmer i svensk ekonomi. Åren 2009-2014 har vi haft underskott eller balans, för i en lågkonjunktur, den värsta sedan depressionen, benämnd den stora recessionen, är det viktigt att stimulera. År 2018 är vi tillbaka på 1 procents överskott. Det betyder att vi varje år - 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 - uppfyller ramverket för den ekonomiska politiken och överskottsmålet, för det är så överskottsmålet är utformat: över 1 procent när det är högkonjunktur och under 1 procent när det är lågkonjunktur. Det är uppenbart att vi har ett bekymmer i svensk politik. Socialdemokraterna tänker mörka sig igenom valrörelsen. De har ett budgethål på 25 miljarder. Magdalena Andersson säger att svaret är att se över överskottsmålet. Varför ska vi misstänka att det är det man tänker göra? Jo, för det första har man inte pengarna. Man berättar inte varifrån de 25 miljarderna ska komma. För det andra avser man att regera ihop med Vänsterpartiet, som faktiskt vill avskaffa överskottsmålet. För det tredje existerar det inte ett enda dokument - inte ett enda - där Socialdemokraterna deklarerar att man avser att stå fast vid överskottsmålet över nästa mandatperiod. Det man har är Bo Bernhardsson, som säger "Det är kvar tills vi tar bort det", och Magdalena Andersson, som aviserar en översyn. Ge besked! Har ni för avsikt att stå fast vid överskottsmålet, eller är planen att täcka de 25 miljarderna genom att avskaffa det, som man så lätt misstänker?